Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation under punkt 1 om reglering av spelmarknaden och i övrigt bifall till förslaget i utskottets betänkande., men vi behandlar inte bara ett betänkande i ord och mening, utan pekar delvis ut färdriktningen för framtidens spelmarknad och inte minst det svenska spelmonopolet. I betänkandet generellt är vi relativt samstämmiga inom utskottet, men gällande regleringen av spelmarknaden har vi lite olika perspektiv, och jag tänkte fokusera på just den delen i det här anförandet.Min bedömning är att vi över partigränserna är tämligen överens om att dagens spelmarknad, dess regleringar och monopolet inte fungerar tillfredsställande. Jag är också övertygad om att vi kan vara överens om att något måste göras och att en utredning måste tillsättas. Däremot verkar vi inte vara lika överens om hur förutsättningslös eller styrd en sådan utredning ska vara och om vi långsiktigt ska säkra monopolets överlevnad eller ej. Det beklagar jag.Den svenska spelmarknaden är sedan tidigare, men framför allt sedan i höstas, satt under lupp. Den utmanas nu inte bara av EU-rätten och EU-kommissionen, utan med dagens betänkande också av flertalet partier från höger till vänster. Det är kanske en fläkt av decemberöverenskommelsen. Det intressanta är att man längs hela skalan från Vänsterpartiet till Kristdemokraterna är rörande överens om att en omreglering eller delvis avreglering av det svenska spelmonopolet och en övergång till ett licenssystem är den enda vägen till kontroll och stabilitet - trots att Riksrevisionen, Svenska Spel och rättsliga prövningar ger vid handen att så kan men inte behöver vara fallet.

Nu i vintras släpptes också en rapport av ESO på Finansdepartementet.Klart är att det finns väldigt mycket underlag med många viktiga slutsatser för en utredning att ta avstamp i. Klart är också att flertalet är eniga i att dagens reglering inte fungerar utan måste reformeras för att kunna upprätthålla kontroll och tillsyn och besvara EU-rättens frågeställningar. Klart är dessutom att det svenska spelmonopolet har stått sig vid rättsliga prövningar och i sig inte är problematiskt för EU så länge det kan upprätthållas och motiveras. Det är en viktig nyckelfråga.EU ger medlemsländerna rätt att styra och reglera sina spelmarknader. Det handlar om hur och varför, inte att vi gör det. Vi har ett ansvar som representanter för en nordisk folkhälsotradition att värna en reglerad spelmarknad. Det är centralt att vi behåller kontrollen över spelmarknaden på nationell nivå och inte släpper tyglarna till EU. Risken är överhängande att vi då, med ett licenssystem, lämnar över kontrollen till EU-nivån, som på sikt vill harmonisera hela den europeiska spelmarknaden som så mycket annat inom EU-samarbetet. Det skulle vara problematiskt utifrån såväl självbestämmandet som vår folkhälsomodell.En helt central fråga är vilka våra uppdragsgivare är. Anser vi det vara svenska folket eller byråkrater i Bryssel? Jag anser det i varje fall vara det förstnämnda. Det är det vi sedan ska stå till svars för. Det är det vi ska ge en ansvarsfull och reglerad spelmarknad. Det och de spelpolitiska målen om sociala skyddshänsyn är Sverigedemokraternas prioritet, inte att göra tveksamma spelaktörer legala i Sverige.Det är tydligt att utvecklingstrenden går mot allt mindre kontroll över de internationella spelbolagen i Sverige. Det är viktigt titta på alla alternativ för att stävja detta och inte på förhand anta att licenssystem är den enda vägens politik, särskilt inte som vi nu får signaler från Danmark om att licenssystemet har sina brister. Det gäller inte minst sociala skyddshänsyn, vilket är det viktigaste för våra nationella spelpolitiska mål.Det ska påpekas, och det är viktigt, att Sverigedemokraterna inte stänger dörren för en förutsättningslös utredning om framtidens spelmarknad. Där kan man titta på hur ett eventuellt licenssystem skulle kunna utformas. Men vi är inte beredda att säga ja till en utredning som bara tittar på det. Det är intentionen i de motioner som utskottet tillstyrker. Vi måste se hur vi kan skärpa regelverken för marknaden och bibehålla monopolet, vilket är centralt.Vad kan vi då göra? Det finns vägar för att återta kontrollen över spelmarknaden inom ramen för en fortsatt traditionell reglering genom juridiska styrmedel som ip-blockering, betalningsförmedlingsförbud, kraftigt skärpta marknadsföringsregler med mera. Det kom till och med Finansdepartementets utredare fram till trots att han sedan förespråkade ett danskt licenssystem. Det är värt att notera att det inte är monopolet i sig som per automatik är problematiskt utan hur det motiveras, regleras och praktiseras.Avslutningsvis: Det finns så många perspektiv på spelmarknaden att lyfta fram, men jag tror inte att vi vill övernatta här i kammaren. Det handlar om kontroll, missbruk, europeisk harmonisering etcetera. Med motionärernas förslag om att utreda enbart ett licenssystem försvåras en viktig försiktighetsprincip. Licenssystem kan vara en väg. Men en utredning måste också titta på möjligheterna att strama upp det regelverk som i dag omgärdar den svenska spelmarknaden och göra en internationell utblick så att det svenska spelmonopolet kan bibehållas långsiktigt.Jag beklagar att man inte har mer is i magen än att man vill skynda fram en ensidig utredning för att Bryssel knorrar lite, särskilt då EU de facto inte stämt Sverige utan än så länge varnat för det. Det är klart att det än finns tid att tillsätta en bredare utredning. Det medskicket vill jag fortfarande göra till övriga partier.
Herr talman! Låt mig börja med att vara lite formell och inledningsvis klargöra att EU-kommissionen i ett pressmeddelande som lämnades i oktober 2014 angett att den beslutat sig för att stämma Sverige inför EU-domstolen för fördragsbrott angående regleringen av spelmarknaden. Någon stämningsansökan är dock än så länge inte inlämnad.Herr talman! Jag är glad över att vi har en så bred uppslutning för vårt betänkande och att vi nu tillsammans i regeringen och Alliansen kan ta oss an spelfrågorna. Det är viktigt dels för att det är en storindustri, dels för att vi verkligen vill stävja de avarter som finns.

Så länge har man alltså ägnat sig åt spel, och troligtvis längre. Kanske var det också så att de som satt och tittade på dem som spelade brädspelet satsade lite pengar på vem som skulle vinna. Det är en gammal tradition och någonting som i små mängder är trevligt och skojigt.Vi skulle kunna ha haft en liten vadslagning om hur länge arbetsmarknadsutskottet skulle kunna prata. Många av oss hade gissat länge, men få hade väl ändå satt pengar på att de skulle hålla på i fyra timmar! Däremot tror jag att det hade varit ett väldigt lågt odds på att kulturutskottet som vanligt håller sig till ungefär de tidsramar som de har sagt att de ska göra.Herr ålderspresident! Det är trevligt att kunna säga så! I små mängder är detta med andra ord en källa till glädje, men det finns också stora risker. Vi känner säkert alla antingen någon som har spelat bort väldigt mycket pengar på någon typ av spel och dobbel, eller så känner vi någon som sitter alldeles för länge framför datorn och ägnar sig åt Candy Crush eller vad det nu kan vara. Det kan till och med finnas de som fortfarande sitter och spelar Monopol runt ett spelbord i timme efter timme. Det är kanske inte det mest produktiva man kan göra. Men i små mängder är spel i olika former trevligt.Låt mig ändå ägna en minut eller så åt det viktigaste tillkännagivandet. Det är när vi ger regeringen till känna dels att ett samarbete ska ske över blockgränserna för att hitta ett licenssystem på spelområdet som kan införas i Sverige och som ska vara långsiktigt hållbart, dels att även direktiven till denna planerade utredning på spelområdet ska tas fram blocköverskridande och att de ska lämnas under 2015. Det är mycket glädjande att vi har en så bred enighet om det. Det andra tillkännagivandet, som handlar om LAN-spel, överlåter jag till mina alliansvänner att berätta lite mer om.

Herr ålderspresident! Kulturutskottets betänkande nr 4 om spelfrågor behandlar 16 motionsyrkanden från allmänna motionstiden och har två tillkännagivanden. Jag vill först yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet i dess helhet och avslag på reservationen.Under förra mandatperioden lade vi i Miljöpartiet fram två mycket omfattande kommittémotioner om spelpolitik med den övergripande ingången att det behövs ett licenssystem och alldeles särskilt en reglering av internetspel utan tillstånd i Sverige.

Under förra året tappade man ca 2 miljarder i omsättning. En stor del kan enligt Svenska Spel förklaras av att man där genomförde ett spelkort, vilket har gjort det betydligt mer säkert för spelare. Men det är också lite mer komplicerat att använda.Dessutom, herr ålderspresident, vet vi att de oreglerade bolagen växer. Deras omsättning ökade med ungefär 40 procent mellan 2013 och 2014. Trots att vi i svensk lagstiftning egentligen inte tillåter dessa bolag att göra reklam spenderades 2,6 miljarder brutto för att marknadsföra dessa oreglerade bolag.Jag var särskilt glad när jag hörde Per Bill lyfta frågan om brädspel. Frågan om gaming brukar i de här speldebatterna vara helt otillåten. Det brukar bara vara jag som lyfter dessa frågor. Jag upplever att detta är så otroligt viktigt. En stor del av utvecklingen på spelområdet handlar just om den typ av spel som Per Bill lyfter upp, typ Candy Crush Saga. Det är spel där man inte riktigt vet om det handlar om gaming eller gambling. De orsakar ett väldigt spelberoende, och man har köp inuti spelet. Dessa spel, som vi är lite oroliga för, har alltså många av de här avarterna.Detta är dock spel som vi inte på något sätt har gett någon i uppdrag att riktigt kartlägga trots att de är väldigt beroendeframkallande. Det är också någonting som vi har lyft fram i våra kommittémotioner; det vore dags att ge Folkhälsoinstitutet eller Lotteriinspektionen ett uppdrag att kartlägga även den här typen av spelverksamhet.Jag gissar att det kommer att behövas nu när vi har fått en sådan tydlig diagnos på spelberoende som detta är. Vi lyfter fram vikten av att stärka tillgången till vård i hela landet. När man gör en spelreglering bör man passa på att lägga in spelberoende i socialtjänstlagen.Vi har även tidigare lyft frågan om tillståndsplikt för LAN-spel. Jag tror att det är en fråga som det har stor betydelse och stort signalvärde att vi lyfter fram i kulturutskottet. Jag är därför oerhört glad att detta har kommit, även om jag tror att regeringen redan gör just det här.Jag vill avsluta med att säga några ord om e-sport och att likställa det med vanlig sport. Utskottets konstaterar att det är en fråga för Riksidrottsförbundet att ta ställning till. Men senast jag talade med företrädare för Riksidrottsförbundet, och det är inte så himla länge sedan, hade de inte ens fått någon sådan ansökan.Med andra ord har motionen skrivits i ett läge då enbart en allmän diskussion har förekommit. Det kan bli ganska konstigt om man tänker sig att vi i riksdagen ska besluta över huvudet på både e-sporten och Riksidrottsförbundet.

Herr ålderspresident! Jag vill börja med att yrka ett riktigt fett bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på reservationen.Detta är ett betänkande som jag med glädje nu debatterar. Först och främst skulle jag verkligen vilja att vi kunde göra skillnad på gaming, som handlar om spel för rekreation, och gambling, som handlar om spel för pengar. Det är viktigt att hålla isär de här olika sakerna, och jag tycker kanske inte att alla tidigare talare har klarat av det.När man talar om gamblingen är det ett i stort sett enigt kulturutskott som har beslutat sig för att skyndsamt se över den svenska spelregleringen. Det här tycker jag är jättebra. Ett licenssystem ska införas, vilket kommer att skapa en stabilare spelmarknad med bättre reglering och tryggare spelmiljöer. Det är viktigt att även få med travsporten i detta. Den har tidigare legat lite utanför förslagen och utredningarna. Det gäller alltså att få med den och att även få in de svenska folkrörelser som i dag arrangerar spel.Det är dessutom glädjande att det finns en så stor uppslutning i kulturutskottet för systemet med licenser. Det har prövats i Danmark. Jag tror inte att man kan överföra Danmarks system rakt av till Sverige, men det finns många viktiga lärdomar att dra där. Uppslutningen borgar dock för ett bra regelverk och stabila regler för de aktörer som förväntas ta plats i systemet.Det som gläder mig mest med hela betänkandet är dock det stöd jag fått för min motion om e-sport, som bifalls i sin helhet i ett yrkande. E-sporten är inte någon obskyr källarverksamhet för finniga, överviktiga tonåringar, som en del tycks tro enligt de reaktioner jag har fått på min motion. Det är en global rörelse där kvinnor, män, barn, ungdomar och mor och farföräldrar träffas, tävlar och tränar under högst ordnade former. De äldre som man ibland ser på ålderdomshemmen spelandes bowling eller tennis i ett Nintendo Wii är e-sportare. Det är någonting som vi aldrig får glömma.Det är en fantastisk del av den digitala revolutionen där funktionshinder glöms bort, där gemenskap, teamwork och språkegenskaper tränas upp och där äldre och yngre har mycket att lära av varandra.Det finns inte heller någon motsättning mellan e-sporten och fysisk aktivitet, vilket jag fått mothugg för bland annat från företrädare för Riksidrottsförbundet. Förutom de direkta fördelarna för hjärnan, precisionsarbete och fingerfärdighet krävs det en god grundfysik för att klara spelet på den allra högsta elitnivån. Det är inte helt olikt biljard, skytte eller dart, som alla är medlemmar av Riksidrottsförbundet.En sund livsstil omfattar däremot motion både för både hjärnan och kroppen. Med ökad acceptans för e-sporten kan diskussionen också sansas. Bilden av tonårskillen med en burk Jolt Cola i handen kanske äntligen kan suddas ut.För de flesta här inne är ord som Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, Dota 2 och World of Warcraft rena grekiskan. Möjligtvis har World of Warcraft fått ett litet fäste i sinnet hos svenskarna som en symbol för dataspelandet hos unga människor.Men jag säger att League of Legends har 27 miljoner användare som varje dag spelar minst en match. World of Warcraft har 10 miljoner aktiva användare. Prissumman i the Internationals i Dota 2 är på samma nivå som i Wimbledon i tennis. Counter-Strike: Global Offensive hade 10 000 personer som live såg den helsvenska finalen i Katowice för någon vecka sedan. 1 miljon människor följde detta via webbsändningar. Det är på samma nivå som VM-finalen i innebandy - för att inte tala om bandy och alla andra sporter som inte alls har samma globala genomslag.Kanske faller då polletten ned. Detta är ingenting som sker i ensamhet på kammaren; det är någonting som sker tillsammans och just nu över hela världen.Det är därför min motion om e-sport är så viktig - för att samhället ska omfamna e-sporten och låta den få en hemvist. I dag hamnar den i någon sorts ingenmansland mellan kultur och sport. Ingen vet vart man ska vända sig, ingen på myndighetsnivå är villig att lösa problem och en väldigt stor potential går förlorad.Riksidrottsförbundet har inte fått in någon ansökan. Det beror på att Riksidrottsförbundets regler gör det helt omöjligt att ansöka. Det finns inga distriktsförbund. Man spelar tillsammans, och man kan spela i samma lag även om man sitter i Skåne och i Norrbotten. Det fungerar inte som i vanliga idrotter. Det här fungerar på en helt annan nivå.Det här handlar inte om att alla ska spela datorspel. Gamingen finns här. Det handlar om att samhället måste ta vara på den inneboende kraften i e-sporten. Det är vår tids nya folkrörelse. Spelarna själva, ofta unga människor, är tränare, lagledare, förbundskaptener och spelare. Det är ett enormt engagemang som samhället skulle kunna ta till vara. Det är spontana organisationer som skapas.Med ordentliga tränare och ledarutbildningar skulle sporten kunna få större acceptans. Fler vuxna skulle komma in i sporten. Föräldrar skulle kunna vara med och förstå vad deras ungdomar gör och vara med och spela på ganska lika villkor. De skulle också kunna förstå vad vänner, bekanta och ibland till och med far och morföräldrar håller på med. Det skulle kunna skapa en plattform där man kan få förebilder och där man kan bekämpa näthat.Men för att vi ska nå dit måste reglerna ändras. Att det i dag kostar fyra gånger så mycket i avgift att ställa ut ett trasigt flipperspel på museum jämfört med att söka en vapenlicens är absurt. Att det dessutom motiveras med att spelkulturen skapar olämpliga ungdomsmiljöer är inte rimligt. Därför är jag glad över att min motion bifalls i det avseendet att man ska ta bort eller åtminstone avgiftsbefria licenserna. Det gynnar internetkaféer som sätter upp LAN-verksamhet, och det gynnar dem som bevarar moderna kulturarv i form av flipperspel och andra arkadspel.Det finns dock mer kvar att göra. Det finns exempel på att spelare i den absoluta världseliten har blivit portade från Sverige under de senaste åren för att de inte får arbetstillstånd eller inresetillstånd. Ingen skulle drömma om att porta Marta från damallsvenskan i fotboll eller att vägra ryska ishockeylandslaget tillträde till svensk mark för att spela en landskamp. Det är på den nivån som spelarna är. De tjänar miljonbelopp och är riktigt framstående inom sitt gebit.Sverige är bland de ledande nationerna inom e-sporten. Vi är med och leder och har flera världsmästare. Flera andra ledande nationer som USA och Sydkorea har redan infört e-sportvisum. Spelarna kommer in på samma villkor som andra idrottare. Det underlättar både när de ska söka arbetstillstånd och när de ska resa in för vissa tävlingar.Sverige har också några av de största samlingarna, till exempel Dreamhack, och tävlingarna i världen. Migrationsverket måste rättas när det gäller hur de tolkar lagen. Då är det upp till oss som värnar om e-sporten, som sitter i den här församlingen men också de utanför, att hjälpas åt att trycka på så att makthavarna här inne får upp ögonen för att det behövs ett e-sportvisum, precis som i andra länder.Allt behöver dock inte ske på riksnivå. Om e-sporten nu inte passar in i Riksidrottsförbundet och de antagligen inte skulle bevilja en ansökan finns det andra saker att göra. På kommunal nivå behöver stödet till föreningslivet ses över. Där det i dag är accepterat att få mångmiljonbelopp för att anlägga konstgräsplaner kan det vara svårt att få enskilda tusenlappar för att arrangera lokala nätverk eller införskaffa datorer.Det finns dock undantag. Arlandagymnasiet öppnar nästa läsår en utbildning med e-sportinriktning, Sävsjö likaså. De går i bräschen, trots att Skolverket gör vad de kan för att hålla tillbaka utvecklingen. Men de som jag har pratat med berättar att de elever som kommer till skolorna ofta är skoltrötta. Och det här hjälper de eleverna att komma i kapp i andra ämnen.I dag kommer e-sporten ett litet steg närmare acceptans. Åtminstone kommer det inte att betraktas som olämpliga ungdomsmiljöer när ungdomar spelar tillsammans på ett internetkafé. Det finns mycket kvar att göra, men jag kommer inte att ge upp, och Centerpartiet kommer inte att ge upp. Och jag hoppas att alla ni gamers där ute är med mig i kampen för att likställa e-sport med annan sport.
Herr ålderspresident! Rickard Nordin talar sig varm för en utredning om licenssystem. Det är inget oväntat. Det har vi hört tidigare i kammaren. Och det förstår jag eftersom det är i linje med den liberala ideologin.Rickard Nordin talar om det danska licenssystemet inte är direkt överförbart till Sverige. Det är helt riktigt. Jag skulle vilja säga att det absolut inte är överförbart. Och jag är glad att även Centern inser det.Rickard Nordin nämnde att vi kan se en tryggare, mer reglerad och kontrollerad spelmarknad genom ett licenssystem. Han får ursäkta mig, men jag vet inte hur mycket kontakt han har haft med det danska systemet och den danska spelmarknaden.

Dessutom är 13 procent spelmissbrukare i Danmark, och de samhällsekonomiska effekterna av det danska licenssystemet har inte heller utvärderats i Sverige. Man kan även se signaler på att pengatvätt och social misär har ökat, både bland anställda och spelare i Danmark som har detta licenssystem.
Herr ålderspresident! Jag vill börja med att säga att jag tillhör Centerpartiet och inte Vänsterpartiet. Det är en viss skillnad inom svensk politik.Som herr Emilsson själv har påpekat sa jag att det danska exemplet inte är direkt överförbart. Det finns ganska mycket som man kan göra för att trygga spelmiljöer. Om man jämför med dagens system i Sverige har vi definitivt inte trygga spelmiljöer. Det skulle inte bli bättre av att man börjar införa främjande av förbud som gör att man ska blockera ip-adresser och annat.Sådant som vi måste ta hänsyn till är den svenska folkrörelsen. Det handlar om att man ska få med spelmissbruket i socialtjänstlagen, vilket vi inte har i dag. Det tror jag är en jätteviktig åtgärd. Det handlar om att man ska se till att få med så många aktörer som möjligt. Det skulle till exempel innebära att jag när jag stänger av mig hos en aktör stänger av mig hos alla. Det är ett ypperligt exempel på något som borde införas. Så är det inte i Sverige i dag. Om jag stänger av mig hos Svenska Spel kan jag fortfarande spela hos en mängd olika aktörer som inte är reglerade i Sverige. Och om jag stänger av mig hos en av dem har jag fortfarande 1 000 kvar.Här finns det otroligt mycket att göra. Och jag tror att branschen själv kan göra mycket. Branschen är väldigt duktig. Det finns dessutom många svenska bolag som tvingas operera från Malta i dag eftersom de inte har möjlighet att operera från Sverige, vilket de gärna skulle göra. De är högst medvetna om situationen, både i Sverige och på andra ställen, och är villiga att göra ganska många uppoffringar för det här. De vet att det handlar om goodwill för deras del. I slutändan handlar det om människors liv. Och de är inte villiga att offra människors liv för ekonomiska vinster. Det kommer inte att göra dem gott i förlängningen heller.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT SpelfrågorJag delar Rickard Nordins uppfattning om att det vore intressant att se hur till exempel spelmissbruket och rehabiliteringsformerna för det här skulle kunna vävas in i socialtjänstlagen. Det är riktigt och viktigt att man lyfter upp även den frågan.Jag kan inte riktigt instämma i att branschen är duktig, vill ta ansvar och vill kämpa för spelansvaret, folkhälsan och rehabilitering av spelmissbruk och så vidare. Det är inte riktigt vad det danska exemplet, återigen, visar på. I stället kan vi se signaler om att såväl anställda som spelare lever i en ganska osäker tillvaro. Dessutom ser vi redan nu att nätkasinon och internationella spelbolag i Danmark klagar över de regelverk och kontroller som finns i det danska systemet, som i många avseenden ändå är betydligt mer liberalt än det svenska systemet är i dag.Nätkasinon, onlinespel över huvud taget, fångar dessutom de allra flesta i spelmissbruk. Och om den branschen inte är beredd att ta det folkhälsoansvar som de statliga spelbolagen har tagit tidigare är jag ganska orolig för att sätta tilliten till att de ska ta över det ansvaret. Jag tror inte att det speglar verkligheten. Tyvärr visar det på viss naivitet.
Herr ålderspresident! För det första tror jag inte att nätkasinon fångar de allra flesta i spelmissbruk. Där tror jag att Aron Emilsson överskattar siffrorna något.För det andra har jag sagt att man behöver se över det danska exemplet. För mig handlar det inte om att branschen ska få ett carte blanche och utforma regler på egen hand, utan det handlar om att vi ska tydliga och klara regler i Sverige. Jag tror dock att det är bra att vi har branschen med oss, för annars kommer det att finnas spelbolag som inte är reglerade i Sverige men som kommer att finnas här ändå.Dagens system, vilket är vad vi jämför med, är definitivt inte hållbart. Där har vi verkligen lämnat walk over när det gäller spelansvaret. Svenska Spel har absolut många bra åtgärder, och de har också blivit betydligt bättre på sistone.Det är de som är oreglerade i Sverige i dag som är problemet. Det är dem vi måste få med på tåget, och då måste man göra saker när det gäller Svenska Spel, travsporten och de oreglerade aktörerna för att få med dem in i ett licenssystem på ett så bra sätt som möjligt. Då behöver man också ta hänsyn till folkrörelserna så att man inte tappar dem på vägen. De genomför på många sätt ett väldigt viktigt arbete i Sverige i dag som faktiskt på många sätt också finansieras av spel, och vi behöver se vad vi kan göra för att få med dem på tåget.Det handlar alltså inte om antingen eller utan om både och. Vi behöver få med de oreglerade aktörerna och de svenska aktörerna, och det måste framför allt bli ändring jämfört med dagens system, för det är inte hållbart.Jag ser inte några andra större effekter. Exemplet Norge har slutat med att man inte kan köpa en kexchoklad på Pressbyrån i Sverige för då riskerar man att köpa en trisslott samtidigt. Så hårda är regleringarna.

Herr ålderspresident! Det är med stor glädje jag kan inleda detta anförande med att yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet KrU4 i sin helhet och avslag på reservationen.

Numera måste företag som tillhandahåller datorer där man kan spela spel över internet eller via LAN betala avgift och ansöka om tillstånd för att kunna bedriva verksamhet. Tillstånd, tillsyn och avgifter är aspekter som tillämpas under automatspelslagen och ligger under Lotteriinspektionen. LAN hamnar alltså här, vilket det gjorde redan när lagen stiftades 1982.Men det har ju hänt en del sedan 1982, herr ålderspresident. Jag kanske ska påminna ledamöterna i kammaren om att NMT-systemet för mobiltelefonbruk togs i drift 1981. På den tiden var själva telefonerna knappast ens bärbara, mer släpbara.Datorn Commodore 64 hade premiär 1982 och kallades för "hemdator". Det svenska företaget Luxor introducerade ABC 800, en kontorsdatormaskin som det står i en pamflett jag hittade på nätet, som en uppföljare till den då redan fyra år gamla skol och hemdatormaskinen ABC 80. Ni som gick i skolan samtidigt som jag minns det. Det var en förskräcklig apparat, kan jag tillägga.Det var lagstiftarens grundförutsättning att titta på detta som ett skyddsintresse. Bakgrunden är alltså en lagstiftning från 1980-talet. År 2007 kom regeringsrättens dom att lagen gäller även när man kopplar ihop datorer och spelar dataspel i så kallade LAN om det finns någon form av ekonomiskt intresse bakom.Detta är, herr ålderspresident, enligt Folkpartiets uppfattning en väldigt föråldrad lagstiftning som vi i dag faktiskt kan sopa undan. Det handlar inte om att främja goda ungdomsmiljöer; det här är en alldeles utmärkt verksamhet, vilket föregående talare väl belyste. Det är mer att betrakta som sport. Man träffas och spelar med varandra, och man får vänner över hela Sverige och hela världen. Man blir snabb i fingrar och hjärna, det är både taktik och strategi. Sverige är dessutom mycket framgångsrikt inom e-sporterna, och vi har många väldigt framgångsrika dataspelsföretag och utbildningar på området.I och med detta betänkande kan sporten, företagandet och utbildningarna inom denna bransch vidareutvecklas och ta den plats som den är värd. Detta är jag och Folkpartiet mycket nöjda med.Herr ålderspresident! Jag ska gå vidare med att tala lite om möjligheterna att leva och bo på landsbygden.Länsstyrelserna fick i maj 2013 regeringens uppdrag att utarbeta flera regionala serviceprogram riktade framför allt till landsbygd och glesbygd.

Många butiker har mist eller kommer att mista sin status som spelombud. Lönsamhets och avkastningskrav, höga avgifter och omkostnader kan innebära att många ombud på mindre orter, som inte är så lönsamma, läggs ned.Det är inte den stora intäkten på själva spelandet som är avgörande ekonomiskt men just det runt om. Man drar in folk i butiken, och när de ändå är där för att köpa ett spel så köper de mjölk, dagligvaror, tidningar med mera.Herr ålderspresident! Med detta vill jag som sagt var yrka bifall till förslaget i KrU4 i sin helhet.

Herr ålderspresident! Spel är för de flesta en underhållningsform som innebär spänning och nöje. Men det finns samtidigt risker med spel. Därför måste vi arbeta för att minimera risken att hamna i spelberoende - som faktiskt allt fler hamnar i. Om detta ändå sker ska god vård och behandling ges efter behov. Därför är det överordnade målet för Kristdemokraternas spelpolitik en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former. När en kraftigt växande andel av spelandet i dag sker utanför den reglerade marknaden ställs nya krav för att uppnå en säker och sund spelmarknad.Trösklarna har försvunnit, och spärrarna har monterats ned. Det som tidigare var naturliga rumsliga hinder mot ett obegränsat spelande har ersatts med digitala miljöer där ekonomisk katastrof kan ligga ett musklick bort. I dag har spelautomater och spelbutiker till stor del ersatts av nätkasinon och andra spel på nätet. Enligt lagen ska spelautomater vara placerade i så kallade skyddade miljöer, exempelvis på restauranger med alkoholtillstånd och där det finns erfarenhet av ålderskontroller. Spelmaskiner är omgärdade av en rad både fysiska och sociala restriktioner. De ingår i ett socialt sammanhang där det finns sociala koder samt rumsliga och tidsmässiga gränser att förhålla sig till. Men dessa gränsdragningar har suddats ut. Den lokala restaurangen har ersatts av globala spelbolag som kan ha sitt säte var som helst i världen. Digitala nätkasinon, som har öppet dygnet runt, har flyttat in i människors vardagsrum där det varken krävs pengar i handen eller faktisk ålderskontroll. De skyddade miljöer som det är sagt att spelen ska hålla sig inom har inte längre någon funktion att fylla. Herr ålderspresident! Sverige har ett spelmonopol men bara på papperet eftersom internetspelen tar över mer och mer. Europeiska kommissionen har bestämt sig för att stämma Sverige inför EU-domstolen för fördragsbrott angående regleringen av den svenska spelmarknaden. Civilministern har också, som framgår av betänkandet, meddelat att regeringen har för avsikt att påskynda ett arbete med syfte att ta fram ett licenssystem. Just för att spelmarknaden har blivit global och virtuell har spelarenan till stor del förvandlats till rena rama vilda västern. I dag ligger Sverige i topp i världen när det gäller spelutbud. Så gott som alla stora spelformer finns tillgängliga antingen hos svenska spelbolag eller utlandsbaserade.Vi har via statistik från Folkhälsomyndigheten lärt oss att det finns ungefär 165 000 problemspelare i vårt land, närmare 180 000 anhöriga och inte minst 76 000 barn som lever med en problemspelare. Hjälp för spelare och anhöriga finns bland annat genom den nationella stödlinjen, regionala kompetenscentrum och Spelberoendes riksförbund.Spelandet har heller aldrig tidigare omsatt så mycket pengar som i dag. Den nya spelarenan innebär helt nya marknadskrafter som lockar nya målgrupper, ofta unga killar, till spelande. Spelbolagen lockar med stora vinster och gratisspel. Förebilder som exempelvis skådespelare eller fotbollsstjärnor används ofta i reklamen. Från 2012 till 2013 ökade enligt uppgift spelreklamen med 50 procent - till 3,7 miljarder kronor. Herr ålderspresident! Betänkandet om spelfrågor innehåller ett förslag till reglering av spelmarknaden i form av ett licenssystem. Statsägda Svenska Spel är största aktören i vårt land. De har antagit en särskild spelansvarspolicy där de aktivt ska verka för att minimera negativa sociala konsekvenser som kan uppstå i samband med spelverksamhet. I detta ansvar ligger även att inte uppträda för aggressivt i sin marknadsföring. Spelbranschen själv har också tagit fram etiska riktlinjer som seriösa spelföretag arbetar efter samtidigt som det genererar pengar till föreningslivet.Några av de stora spelbolagen drivs från utlandet, men av svenska intressenter. Flera av dessa bolag säger att de vill komma in på den svenska marknaden och följa de krav som lagstiftaren ställer. Vår uppfattning är att en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former bäst uppnås genom införande av ett licenssystem.Regeringen har meddelat att den har för avsikt att tillsätta en utredning med syfte att införa ett långsiktigt och hållbart licenssystem. Det tycker vi är bra. Vi vill och ska ställa tuffa krav. För att få spellicens ska etiska riktlinjer följas och svensk skatt ska också betalas. Därmed, herr ålderspresident, yrkar jag bifall till förslaget i kulturutskottets betänkande 4, inklusive de två tillkännagivandena. Samtidigt yrkar jag avslag på Sverigedemokraternas reservation.

Herr ålderspresident! Spelmarknaden är ett stort område som det borde ha gjorts något med för många år sedan. Det kan vi nog alla vara överens om här inne.Enligt mig och mitt parti ska det svenska monopolet framför allt erbjuda nöje och även visa ett stort spelansvar. Vi måste försöka till det bästa att motverka spelmissbruk och samtidigt sätta ned foten mot den illegala spelmarknaden. Det är en svår bit att få rätsida på. Vi sverigedemokrater tror att det går att få fram en bra lösning, men det är inte lätt att balansera som det ser ut i dag.Jag tror med mina partikamrater att spelmarknaden gjort mer sammantagen nytta än skada men att det har stått still när det gäller att möta omvärldens utveckling. Den växande marknad som finns i dag med nya internetbaserade spel och där spelarna erbjuds högre avkastning än det svenska monopolet ger en utveckling som gör vår modell lite harmlös.Herr ålderspresident! Vi är alla nog överens om att det svenska spelsystemet har en rad brister. Lagstiftningen är i dag inte tillräcklig och är skriven för en situation den aldrig var ämnad att täcka.

Vi sverigedemokrater är oroliga för att följa deras modell. Och med ett sextiotal aktörer som möter kunderna ökar konkurrensen.

Då hade det inte sett lika illa ut som det gör i dag.

Det är mycket viktigt att få ha det ansvaret kvar i Sverige för att hjälpa människor som har tappat kontrollen.

Utifrån det jag precis nämnt om forskning är det enligt vår mening viktigt att få fram en huvudman utöver kommunernas ansvar för behandling och vård. Det skulle underlätta för samtliga att få likvärdig vård oavsett var man bor i vårt vackra avlånga land.Det finns behandlingsformer för spelmissbruk i dag. Jag undrar om de är utvärderade som både effektiva och framgångsrika. Det kanske inte är en fråga som vi kan eller ska besvara i dag, herr ålderspresident, men vi får väl se om - och hoppas att - utredningen nämner något om detta eftersom ESO-rapporten inte lyfter fram det perspektivet särskilt mycket.Då kommuner runt om i landet oftast tvingas till nedskärningar är det troligt att hjälpsökande spelberoende nekas behandling utifrån besparingskrav. Därför är det av stor vikt att hitta en huvudman utanför kommunerna. Vi sverigedemokrater stänger alltså inte dörrarna helt för en utredning.I detta anförande instämde Angelika Bengtsson .
Herr ålderspresident! Sverigedemokraterna ser med oro på att följa Danmarks modell. Det skulle jag önska att man kunde ta till sig också på andra områden.Man säger också att vinsten hade varit bättre om man hade haft ett stramare system. Räcker inte de 4,8 miljarder som Svenska Spel har i överskott? Det var det som Sara-Lena Bjälkö refererade till för att man skulle ha pengar till att behandla spelmissbruk.Jag tycker att detta visar på okunskap om hur den svenska spelmarknaden fungerar. Det här handlar ju om att de oreglerade tar marknadsandelar för att man har regler för återbetalning till spelarna som gör att de får bättre odds om de spelar online. Svårare än så är det inte. Stramar man åt reglerna för att ytterligare öka Svenska Spels vinst, ja, då ökar man ju bara marknaden för de oreglerade aktörerna.Men jag har läst Sverigedemokraternas reservation och undrar lite över den. Spelmarknadsutredningen från 2008 och även ganska många olika andra förslag kommer ju upp. Räcker inte de?Jag undrar också: Vad är Sverigedemokraternas förslag till lösning på problematiken som vi står inför i dag? Vad är det egentligen Sverigedemokraterna vill göra för att, som de säger, strama upp det svenska regelverket?
Herr ålderspresident! Att delvis bifalla förslag är vi tveksamma till. Ni andra är inne på den danska modellen, som vi inte vet om danskarna har varit helt nöjda med - man kanske ändå kan se över en annan reform.Rickard Nordin berörde vad som skulle kunna vara bättre på lång sikt. Vi tycker ju att man även ska titta på generella förbud mot aggressiv spelreklam. Licenssystem är en annan möjlighet att kontrollera en alltmer okontrollerad marknad, samtidigt som det uppfyller EU-rättens villkor.
Herr ålderspresident! Spelens marknadsföring behöver man inte nödvändigtvis reglera inom ramen för ett licenssystem, även om man kan tänka sig en viss branschsanering. Det kan man reglera på många andra sätt. Man behöver inte reglera det i själva spelförordningen.I den utredningen sa man också att om vi vill behålla den svenska modellen talar vi om ip-blockering. Vi talar om att blockera hemsidor, korttransaktioner, banköverföringar och annat.Det är klart, och det tror jag att alla är överens om, att det inte går att införa den danska modellen rakt av i Sverige. Det gäller att anpassa den till svenska förhållanden. Det tycker jag också att de flesta talare har gjort tydligt.Vi måste faktiskt våga gå en annan väg. Vi klarar inte av att behålla det monopolsystem som vi har i dag. Då måste vi titta på licenssystem i stället.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT SpelfrågorCivilministern har också aviserat att utredningen kan komma att skjutas fram. Det finns alltså möjlighet att avslå dessa motioner och i stället göra ett tillkännagivande till regeringen om att tillsätta en mer förutsättningslös utredning som tittar på båda de nämnda alternativen.Din fråga är relevant, Rickard Nordin, och vi är som sagt beredda att utreda också ett licensalternativ. Men så länge vi har de farhågor som vi har i dag står vi fast vid vår reservation.

Herr ålderspresident! Ni som brukar debattera spelfrågor vet att det inte så ofta är jag som står här i kammaren då. Det brukar vara Peter Johnsson, oavsett om det är i denna kammare eller någon annanstans. Men han har plötsligt blivit sjuk, och då har jag fått ta över den här rollen.Vi är ju i stort sett överens i den här frågan. Väldigt många talare före mig har lyft fram motioner och inte minst många av de farhågor och den oro som man känner över det system som vi har i dag.Vi har med stor oro sett hur spelmarknaden har förändrats alltmer. Just den illegala spelmarknaden har tagit över mycket av det som Svenska Spel hade tidigare.Jag tror att det är viktigt att vi i politiken ibland hittar de gemensamma samarbeten där vi kan säga att vi är överens över nästan alla partigränser, som i det här fallet. Det är positivt. Ibland har vi skilda åsikter, men ibland ser vi faktiskt att det är bra att vi kan agera gemensamt.Jag är också glad över att vi nu har en regering och en minister i form av civilminister Ardalan Shekarabi, som så tydligt har sagt att vi måste agera och tillsätta en utredning för att titta på ett licenssystem. Det har också varit ifrågasatt om vi ska ha ett licenssystem eller något annat. Där har vi nu landat i att vi tror att ett licenssystem är det som fungerar bäst. Det är också detta som utredningen ska titta på.Det handlar om att se hur man kan göra ett licenssystem hållbart och säkert. Hur kan vi se till att man också jobbar mot spelberoende och gör det säkert för dem som är med och spelar? Jag är övertygad om att vi kan göra det på ett bättre sätt genom ett licenssystem där vi ställer krav. Vi bestämmer vad det ska krävas för innehåll för att man ska få del av licensen.Rickard Nordin talar engagerat om e-sport. Det är ju härligt! Nu har vi skrivit att RF beslutar själva, men jag har faktiskt för mig att ett av studieförbunden faktiskt samarbetar med e-sportförbundet. Det är också ett ganska nytt fenomen, och det har nog också varit ganska ifrågasatt. Det hamnar väl inte riktigt i de former som vi är vana vid. Men det är glädjande att det finns studieförbund som ser att e-sporten är viktig också.Överläggningen var härmed avslutad.